Herr talman! Mats Green har frågat mig hur förslagen om försvårande av uthyrning av bostad ska leda till ett ökat utbud, bättre utnyttjande och frigörande av fler bostäder i Sverige. Mats Green kan ha missuppfattat situationen. Ambitionen att stimulera privatpersoner att hyra ut sina bostäder är god. Men som Morgan Johansson och jag beskriver i den refererade debattartikeln vill regeringen i vissa delar se över de nya reglerna om privatuthyrning eftersom det kan ifrågasättas om reglerna tar tillräcklig hänsyn till hyresgästernas intressen. Som exempel nämner vi att hyresgäster vid privatuthyrning kan sägas upp när som helst, även om hyresavtalet har ingåtts på lång tid, vilket skapar en otrygghet och gör det svårt för en hyresgäst att begära ändring av hyresvillkoren, eftersom hen riskerar att sägas upp. Jag vill även uppmärksamma Mats Green på att det i utredarens uppdrag ingår att göra en lämplig avvägning mellan parternas intressen. Utredaren ska beakta att privatbostäder ofta hyrs av personer som på kort tid behöver hitta en bostad och därför kan ha en svår förhandlingsposition, samtidigt som det är viktigt att reglerna ger personer ett intresse av att göra sina bostäder tillgängliga när de under en tid inte används. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2017. Vilka förändringar som utredaren bedömer motiverade får vi avvakta och se.

Herr talman! Med all respekt undrar jag lite vilken värld som bostadsminister Kaplan lever i. I Sverige har vi nu en för varje dag alltmer akut bostadskris som spiller över på i stort sett alla samhällsområden och påverkar människor i alla åldrar, i alla livssituationer och i alla delar av landet. Men i stället för att underlätta byggande och uthyrning av bostäder ägnar den rödgröna regeringen mer tid och kraft åt att försvåra uthyrande av bostad. Jag har därför frågat Mehmet Kaplan det uppenbara, mot bakgrund av det stora behovet av fler bostäder, hur förslagen om försvårande av uthyrning av bostad ska leda till ett ökat utbud, bättre utnyttjande och frigörande av fler bostäder i Sverige. Bostadsminister Mehmet Kaplan och justitieminister Morgan Johansson klargjorde i en debattartikel införd i Svenska Dagbladet den 13 juli i år att regeringen efter krav från Vänsterpartiet vill begränsa och försvåra möjligheterna till uthyrning av bostad, i synnerhet andrahandsuthyrning. Tilläggas kan, herr talman, att Vänsterpartiet, en förutsättning för det rödgröna regeringsunderlaget, inte har framlagt ett enda förslag för att göra det lättare att bygga fler bostäder utan tvärtom endast lagt fram förslag som begränsar just detta. Alliansregeringen genomförde en räcka effektiva åtgärder och förenklingar vad gäller ökade möjligheter till andrahandsuthyrning för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, få ett bättre utnyttjande av befintligt bestånd och stimulera framväxten av en spotmarknad, eftersom avsaknaden av en spotmarknad för bostäder med mer eller mindre kortvariga kontrakt i sig blir ett tillväxtproblem för landet som helhet. Resultatet av de åtgärderna och regelförenklingarna avseende andrahandsuthyrning var att utbudet ökade kraftigt, i synnerhet i regioner med det kanske största bostadspolitiska trycket, den högsta tillväxten och följaktligen det största behovet av detta, det vill säga Stockholmsregionen. I exempelvis Stockholms stad ökade utbudet med ca 30 procent under reformens första år. Tusentals lägenheter som tidigare inte var tillgängliga har kommit ut på marknaden. Återigen, herr talman: Vad Sverige behöver är inte fler regler som gör det svårare att hyra ut bostad utan i stället färre regler samt åtgärder som gör det lättare att åstadkomma fler bostäder. I det svar, herr talman, som jag har fått från Mehmet Kaplan säger han att det är avgörande att reglerna ger personer ett intresse av att hyra ut sina bostäder när de under en tid inte används. Bostadsministern har i övrigt uttalat att det är helt avgörande att man utnyttjar det befintliga bostadsbeståndet i Sverige betydligt bättre än i dag, i synnerhet för dem med svag förankring på bostadsmarknaden. Jag har hört bostadsministerns påstådda intention, men jag skulle vilja veta varför det i uppdraget till utredaren inte är tydligt att eventuella lagändringar inte ska leda till att färre lägenheter hyrs ut i andrahand och, herr talman, om Mehmet Kaplan kan garantera detta i enlighet med tidigare löften.
Herr talman! Tack, Mats Green, för denna viktiga interpellation, för vi har en exceptionell bostadsbrist i vårt land. Den behöver hanteras på många olika sätt. Ett av dessa sätt är att investera i fler bostäder när det gäller framför allt hyresrätter, som är enkla att tillgå för unga och studenter vad gäller studentbostadsbristen.

Men för att ta vid där Mats Green slutade undrar jag om Mats Green helt har missat de skenande andrahandshyrorna, inte minst i Stockholmsområdet men också i andra delar av landet. De statistikuppgifter som vi fick året efter det att regelförändringen skedde uppmärksammade oss på att utbudet ökade momentant i Stockholm, Göteborg och Malmö, för att sedan vända i Göteborg och Malmöområdet och visa på ett sämre utbud, trots regelförändringen. I Stockholmsområdet ökade utbudet väldigt mycket till en början, för att sedan gå ned och öka lite mindre. Detta är något som har välkomnats av oss, att man kan använda det befintliga beståndet bättre. Men det kan inte heller ha undgått någon att de som råkar illa ut på andrahandshyresmarknaden är beroende av politiker som lyssnar och förstår vad de råkar ut för. Vi har en situation på andrahandshyresmarknaden där unga människor utnyttjas och hamnar i stora trångmål. Det är något som både jag och Mats Green naturligtvis tycker är helt oacceptabelt. Som regeringsföreträdare är det min uppgift att lyssna på de signaler som vi får och ta reda på orsakerna bakom förhållandena. Då hjälper det inte - i alla fall inte om man sitter i regeringen - att hänvisa till statistik från ett förvisso viktigt håll men ändå en köp-och-sälj-sajt, utan då är det viktigt att den myndighet som har expertkunskapen och helhetsbilden kan ta reda på vad som döljer sig bakom den här typen av rapporteringar. För att det hela inte ska vara baserat på anekdotiska uppgifter är det ännu viktigare att vi får in bra underlag. Det är Mats Green och hans parti betjänta av, och det är också regeringen betjänt av. Från vår sida är det viktigt att vi, när vi tar till åtgärder, baserar dem på underlag som faktiskt är rättvisande. Därför pågår det en mer omfattande kartläggning av privatuthyrningslagens effekter, bland annat avseende hyres och utbudsnivåer. Den genomlysningen och kartläggningen kommer att redovisas den 30 oktober, alltså i slutet av den här månaden. När det gäller en del av den utredning som vi har tillsatt är uppdraget också att baka in Boverkets rapport i frågan.
Herr talman! Det grundläggande problemet är att regeringen har initierat detta därför att man hade ett krav på sig från Vänsterpartiet. Det är ett problem i sig, för Vänsterpartiet har inte lagt ett enda eget förslag för fler bostäder för fler människor i Sverige. De enda förslag som man har lagt är egentligen förslag som försvårar byggandet, uthyrandet och köpandet av bostäder i Sverige, och det är inte riktigt det vi behöver för att hantera bostadskrisen. Vad vi behöver är fler bostäder för fler människor. Givetvis välkomnar även vi ett bra underlag och bra fakta vad gäller andrahandsuthyrningen. Det är väl också så att mycket ligger i betraktarens öga. När man beskriver att andrahandshyrorna har exploderat ska man komma ihåg att de i Stockholms stad ökade med 19 procent första året och med 9 procent förra året, återigen utifrån den aktör som bostadsministern själv berörde. Men om det är en explosion att hyrorna ökade med 19 procent första året kan vi också konstatera att det inte betraktas som en explosion när utbudet ökade med 30 procent första året. Detta handlar inte om att få fler bostäder, utan detta handlar egentligen om att försvåra uthyrningen. Men jag förstår att man här har ett krav på sig från Vänsterpartiet och att man egentligen inte har något annat val än att vika sig för detta krav, även om det kommer att slå mot hela landet och i synnerhet mot tillväxtorterna. Återigen: Jag har hört och jag har förstått bostadsministerns påstådda intention med detta. Men kan bostadsministern stå upp för det löfte som han tidigare har gett, alltså att man inte vill se till att färre lägenheter hyrs ut i andra hand? Och varför finns det inget konkret uppdrag till utredaren att man ska garantera detta i enlighet med tidigare löften? Detta skulle jag vilja ha svar på.
Herr talman! Jag tackar Mats Green för ytterligare förtydliganden när det gäller den ingång som han hade i sitt första anförande, nämligen att denna interpellationsdebatt egentligen inte handlar om värnandet om möjligheterna att hyra ut och om att vara andrahandshyresgäst utan om att försöka få till någon form av diskussion om huruvida Vänsterpartiet påverkar regeringens politik eller inte. Detta är mycket intressant. Det är möjligt att en sådan debatt kanske bör tas med Vänsterpartiets bostadspolitiske talesperson i utskottet och inte med det statsråd som har ansvar för att se till att andrahandshyresmarknaden fungerar bra. Så sent som i maj förra året var vi i Miljöpartiet och vår samarbetspartner i regeringen, Socialdemokraterna, med och röstade igenom lagändringar för ökad uthyrning. Det är handling och inte ord. Det gjorde vi i denna kammare. Vår åsikt är fortfarande att andrahandsuthyrningen är en viktig del för att fler ska hitta en bostad och för att det befintliga beståndet ska kunna användas på ett mer ändamålsenligt sätt. Uthyrning i andra hand behövs för att bostadsbeståndet ska kunna fungera såsom det är tänkt men som det inte gör i dag och såsom det inte har gjort, Mats Green, under de åtta år som Moderaterna hade huvudansvaret för regeringsarbetet. Jag förstår därför inte på vilket sätt Mats Green kan föra upp detta som en oerhört viktig del av en fungerande bostadsmarknad när vi i stort tycker likadant på detta område. Däremot tyckte vi inte likadant när det gällde de ändringar som den moderatledda regeringen drev igenom när det gäller möjligheterna för bostadsinnehavaren att ta ut högre andrahandshyror och när det gäller den minskade tryggheten för andrahandshyresgäster. Där såg vi flera problem och röstade därför nej till detta här i kammaren. När vi nu får starka signaler från framför allt unga och studenter om negativa effekter av förändringarna är det något som vi givetvis måste följa upp. Oppositionspolitikerns roll är naturligtvis att lyfta fram saker som man uppfattar som missförhållanden eller felaktigheter och förändringar i fråga om förslag som skulle kunna leda till en bättre bostadsmarknad. Men det är också regeringens roll, och det är min stora och viktiga uppgift som statsråd, att se till att förstå vad det är som händer och som inte händer på bostadsmarknaden. Då kan vi inte ta i beaktande att det är anekdotiska uppgifter eller uppgifter från en viktig köp och säljsajt. Men myndigheterna, som är experter på området, måste få möjlighet att i den takt som föranleds av situationen - alltså i snabb takt - ta reda på vad som är fakta i målet. Detta kommer vi att få reda på i slutet av denna månad. Denna läsning kommer att bli intressant. Myndigheterna tar egentligen inte i beaktande att det är jag, alltså regeringen, som har gett uppdraget eller att det är en vänsterpartist eller en moderat som har tyckt si eller så. De tittar på fakta utifrån den verklighetsbild som finns på bostadsmarknaden. Jag kan därför försäkra Mats Green om tillförlitligheten hos Boverket - det är samma boverk som fanns under den förra och den förrförra mandatperioden som i dag, det är samma generaldirektör och i stort sett samma personal som tittar på dessa frågor - och att vi kommer att ha ett bra underlag. Det kommer att tjäna denna debatt väl, så att åtminstone brösttonerna kan sorteras bort.
Herr talman! Nu handlar debatten inte om kvaliteten på Boverket. Det är nog inte någon som ifrågasätter den. Jag noterar att jag inte får något svar på min fråga om man accepterar att detta kan leda till att färre lägenheter hyrs ut. Herr talman! Återigen kan det inte vara rätt att den här regeringen i bostadskrisens Sverige ägnar mer tid åt att göra det svårare att bygga bostäder och göra det svårare att hyra ut bostäder än vad man ägnar åt att se till att det blir fler bostäder. Den enda intention som man påstår sig ha för att det ska bli fler bostäder är ett bidrag till industrin som ingen vill ha, som ingen har efterfrågat och som ingen heller tror kommer att fungera. Herr talman! Man måste vara ärlig. Det är klart att en regering som även består av Miljöpartiet men som dessutom är helt beroende av Vänsterpartiet kanske inte är riktigt den bästa för att få fram fler bostäder i Sverige. Det är också ett faktum att det parti som minister Kaplan representerar är det parti som har motsatt sig flest byggnationer oavsett vilken politisk nivå som det har handlat om. Det har handlat om Sveriges kommuner, och det har handlat om åtgärder här i Sveriges riksdag. Att det då är just Miljöpartiet som inom regeringen har ansvaret för att det ska byggas fler bostäder i Sverige är, med all respekt herr minister, lite grann som att sätta en ateist på biskopsbänken. Det kommer inte att fungera. Sluta att ägna er åt att vidta åtgärder som gör det svårare att hyra ut bostäder! Ägna er åt åtgärder som leder till att det byggs fler bostäder i hela Sverige för alla! Det är vad politiken ska ägna sig åt. Sluta kommentera bostäder! Börja agera, herr minister!
Herr talman! Jag skulle med enkelhet kunna ge mig in i den pajkastning som Mats Green ibland gör sig skyldig till. Då skulle jag kunna räkna upp ett antal kommuner, moderatledda sådana, som under den senaste tiden inte riktigt har rosat marknaden med att bygga fler av de bostadstyper som unga och studenter efterfrågar. Men detta tänker jag inte göra eftersom det är ett sätt att debattera som är på en relativt låg nivå. Jag ska ta upp Mats Greens två påståenden, nämligen att vi som regering skulle göra det svårare att bygga och göra det svårare att hyra ut. Det första påståendet handlade om att vi skulle göra det svårare att bygga bostäder. De förslag som vi har lagt på riksdagens bord, och de som också kommer, är sådana förslag som har välkomnats av alla som bygger. Det handlar om instansordningen, där vi tar bort länsstyrelserna vid överklagande av detaljplaner och där vi ser till att kapa upp till ett halvår. Antagligen handlar det om mycket mer i vissa fall och lite mindre i andra fall. Det är någonting som har välkomnats. Jag vet att Moderaterna tycker att det är bra. Det är därför lite märkligt att Mats Green skakar på huvudet som att det inte skulle vara något bra förslag. Vi har fått en bullerförordning på plats som gör det möjligt att bygga små bostäder på platser där det annars inte byggs små bostäder. Jag vet att detta också är någonting som har välkomnats, och dessutom egentligen inte varit på plats under de åtta år som Moderaterna har lett arbetet i Regeringskansliet. Det andra påståendet handlade om att vi skulle göra det svårare att hyra ut. Då utgår Mats Green från att ändrade regler försvårar för uthyrare och pekar på förhand ut möjliga regeländringar som försvårande när en utredning med stöd av Boverkets analys ska analysera frågorna och föreslå förbättringar. Mer stabila regler kan bara skapa trygghet för dem som vill flytta från en bostad till en annan eller till en annan stad. Det är någonting som vi välkomnar.